Fru talman! Det har varit en lång och intressant dag, då man med stor kraft har talat om recirkulation, kretsloppsprinciper, ren produktion och något som man kallar PPP, Pollutes Pay Principal. Det låter mycket bra och det är mycket intressant. Jag tycker att alltihop är alldeles riktigt. Sedan läser man hur utskottet behandlar vissa frågor. Bl.a. finns det en motion, JoU 764, som behandlar frågan om hur man skall ta hand om industrins avlopp. I motionen har vi föreslagit att det egentligen skall återföras till industrins vattenintag och att industrin normalt sett bara skall ha rätt att kompensera sig för tvättvatten, det vatten som dunstar och det som går in i produkten. Finessen med det tänkandet är att industrin själv bestämmer kvaliteten på det vatten som skall användas i processen. Det här skulle verkligen vara den perfekta recirkulationen. Här har man ett kretslopp, man har knutit ihop det hela. Det trodde man naturligtvis att jordbruksutskottet skulle gilla i allra högsta grad, med tanke på alla de som har talat om recirkulation, kretslopp osv. Döm om min utomordentliga förvåning, man säger nej till detta. Det måste betyda att det här råder en kvalificerad sinnesförvirring. Man talar varmt och hängivet om vissa saker, men i praktiken struntar man fullkomligt i dem. Jag tycker att detta är utomordentligt dystert. Det är många gånger mycket betecknande för miljöpolitiken här i Sverige och som den bedrivs från Sveriges riksdag. Jag kan inte säga annat än att den är utomordentligt beklaglig och enfaldig. På samma sätt har man avstyrkt en motion som handlar om att man inte bör blanda dagvatten med utsläpp från industrin och avlopp. Anledningen till det är att man då inte kan göra ett fungerande och bra rötslam, för det är fullt av olika industrigifter. Tänk om man inte finge blanda detta, utan att industrin finge ta hand om sitt miljöfarliga avlopp själv. Då kunde man faktiskt få ett rötslam som kunde återföras till våra jordar. Då hade man också ett kretslopp som vore helt fantastiskt. Men, döm om min förvåning, man säger nej till det också. Vad skall vi egentligen tro. Timme ut och timme in talar man vackert om vissa saker. Men i praktiken bryr man sig inte om dem. Jag tänkte inte heller förlänga den här debatten och jag tänker inte betunga voteringsordningen med att yrka bifall till de här motionerna. Men det vore berättigat, måste jag säga.

Fru talman! Miljöfrågorna har diskuterats med en viss utförlighet här i dag. Det har också framgått av dagens debatt att miljöfrågorna har stor internationell betydelse. Det gör att jag inte tror att det kommer att bli nödvändigt för mig att utnyttja alla de 15 minuter som jag har antecknat mig för i den här debatten. Vi i centern har i utförliga parti och kommittémotioner redovisat hur vi ser på miljöfrågorna i ett internationellt perspektiv. Miljötänkandet präglar också i hög grad de motioner som vi har väckt om u-landspolitik och om Europapolitik. För oss är det naturligt att de internationella frågorna likaväl som den nationella politiken utgår i från naturens förutsättningar. Det måste vara en av de viktigaste uppgifterna i Sveriges internationella strävanden, vare sig vi ser det i europeiskt perspektiv eller i ett globalt perspektiv, att främja en ekologiskt sund utveckling internationellt. Bland de förslag som vi har väckt i motioner finns förslaget att Sverige skall verka för att skapa en global miljöfond. Målet bör i första rummet vara att alla länder avsätter en promille av sin bruttonationalprodukt, så att resurser byggs upp till åtgärder mot de mest överhängande globala miljöhoten. Det gäller sådant som förstörelsen av regnskogar, ökenutbredningen, erosionen i bergsområden m.m. I stor utsträckning är det problem i tredje världen. Det är dessa man kan kalla fattigdomens miljöproblem. När det gäller rikedomens miljöproblem, sådana som vi dras med i Sverige, får vi naturligtvis själva finna resurserna för att bekämpa dem. Jag skall nöja mig med att ha nämnt detta som exempel på de många förslag till internationella miljöinsatser som vi har tagit upp i motioner och som behandlas i detta betänkande. En hel del av de förslag vi har lagt fram har fått ett positivt bemötande i betänkandet. Det gör att det inte krävs några ytterligare åtgärder i detta sammanhang. På en del andra punkter har vi varit tvungna att reservera oss. Bl.a. gäller det den globala miljöfonden. Jag vill, fru talman, yrka bifall till den reservation som tar upp den här frågan, nämligen reservation nr 8. Självfallet står jag också bakom de övriga reservationer som vi har fogat till betänkandet, men jag avser för tids vinnande inte att yrka bifall till eller begära votering med anledning av den. I övrigt stödjer jag naturligtvis det som står i betänkandet.

Fru talman! Tekniken har flyttat oss människor närmare varandra. Förutom alla gemensamma möjligheter har vi också fått en mängd gemensamma problem. Dit hör de gränsöverskridande miljöproblemen. Det är litet tråkigt att de allra viktigaste miljöfrågorna skall debatteras halv elva på kvällen. Debatten blir då gärna litet avslagen, och man känner inte samma debattlust. Jag skall i alla fall berätta litet om vad vi miljöpartiet tycker är det viktigaste i en bra internationell miljöpolitik. Det är tre olika saker. Dels skall man vara pådrivande i ett land om man skall vara bra på det internationella miljöområdet. Dels skall man arbeta för överstatlighet, men en överstatlighet kombinerad med mångfald. Dels -- och detta är väldigt viktigt -- bör i-länderna verkligen ta sitt speciella ansvar på allvar. Det här att vara pådrivande: de goda föredömena har enorm makt. Låt oss t.ex. se på vad som gjorts i Kalifornien. Där har man skärpt miljölagstiftningen mycket i förhållande till andra delstater i USA. Kalifornien har kunnat påverka miljöpolitiken inte bara i USA, utan också i Västeuropa. Det är egentligen oerhört bra. Där är vi väldigt kritiska till Sveriges hållning i miljöpolitiken. Sverige fungerar inte som pådrivande i miljöpolitiken. Några exempel på det kan vi lätt hitta i miljöpropositionen. Naturvårdsverket har t.ex. i Luft 90 lagt fram förslag om en skärpning av avgasnormerna, men regeringen säger helt enkelt nej. Vi väntar tills EG eventuellt gör någonting fram mot 1996, säger man. På samma sätt är det när det gäller andra trafikfrågor, såsom krav beträffande utsläpp från arbetsfordon. ''Vi väntar och ser vad andra länder gör.'' Så är det när det gäller miljökrav inom sjöfarten. Det finns inga förslag i propositionen, inte heller från majoriteten i utskottet. Detsamma gäller inom luftfarten. Sverige har alltså inte den pådrivande rollen. En annan väldigt viktig sak om man skall vara pådrivande är att man håller vad man har lovat. Där har vi en reservation som handlar om att Sverige bör följa internationella konventioner som vi har skrivit under. Det finns en rad konventioner som vi bryter emot och som vi har brutit emot. Det gäller exempelvis våtmarkskonventionen, Bernkonventionen och andra. Vi tycker att det skulle vara en självklarhet att riksdagen gjorde någonting här, så att vi kunde få en ordentlig genomgång av de internationella konventionersom Sverige har skrivit på och att vi kunde ändra vår miljölagstiftning så att vi åtminstone uppfyller de krav som ställs i dessa konventioner. Sedan beträffande överstatlighet kombinerad med mångfald: Varför behöver vi det egentligen? Jo, därför att om vi släpper ut miljöfarliga ämnen som är gränsöverskridande, hamnar dessa med stor sannolikhet i något annat land och drabbar naturen och människorna där. Det är inte så konstigt. Ofta när vi i Sverige talar om att vi inte behöver göra något mer, för det största nedfallet kommer från andra länder, skall vi komma ihåg att så är det för andra länder också. Det är då lätt att statsegoismen leder till att det inte fattas ordentliga miljöbeslut. Kan man kortsiktigt tjäna pengar på en dålig miljöpolitik som mest drabbar andra länder, kanske man gör det. Därför vill vi verka för en alleuropeisk miljölagstiftning på miniminivå, med möjlighet för varje land att gå längre. Det gäller givetvis också på produktområdet. Det måste vara möjligt att följa upp detta ordentligt. Därför behövs en internationell miljödomstol och någon typ av sanktioner mot de länder som inte följer den här lagstiftningen på miniminivå. Jag kan ge ett exempel som visar på behovet av överstatlighet. Jag tänker på det nordiska miljösamarbetet. Tänk vad det fungerar dåligt! Marianne Samuelsson, som sitter här i kammaren och har arbetat med dessa frågor i Nordiska rådet, skulle säkert hålla med. När regeringarna skall försöka komma överens händer det ingenting, utan det enskilda land som är sämst på varje område får bestämma vad som tas med i det gemensamma nordiska miljöprogrammet. Det gör att inget land tvingas att skärpa sig. Anta att Nordiska rådet i stället fick fatta beslut och de olika nordiska länderna hade måst skärpa sig på olika punkter, då hade det alltså varit helt annorlunda. En annan viktig sak som vi tar upp i betänkandet gäller rätt till fri information. Vi tror att om vi skall få ett bättre internationellt miljöarbete är det nödvändigt att olika länder kan följa vad som händer i andra länder på miljöområdet, inte minst att miljöorganisationerna kan göra det. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att arbeta för en konvention om fri information på miljöområdet. Vi tycker att det är litet tråkigt att inte utskottet har kunnat ställa sig bakom en så viktig sak. Vidare tycker vi det är viktigt för en bra internationell miljöpolitik att i-länderna tar sitt speciella ansvar på allvar. Då tänker jag exempelvis på Brasilienkonferensen 1992. Vad kommer Sverige att göra där? Nu har jag inte sett det senaste utkast som skall presenteras i nationalrapporten. Problemet är att det inte är så lätt att vara ödmjuk och komma till konferensen och säga: Okej, vissa saker har vi i Sverige gjort bra, men andra saker har vi faktiskt gjort dåligt. Vi släpper ut oerhört mycket koldioxid per person i Sverige. Vi producerar oerhört mycket kärnkraftsavfall, vi förbrukar mycket energi och mycket resurser över huvud taget. Vi visar i stället den glättade bilden. Vi vill helt enkelt inte visa upp problemen. Jag tror att vi i våra diskussioner och i vårt samarbete med uländerna skulle tjäna på vår ärlighet, speciellt om denna ärlighet och ödmjukhet kopplades till konkreta förslag om vad Sverige skall göra för att t.ex. minska energiförbrukningen. Varför då inte presentera miljöpartiets förslag om att minska energiförbrukningen med 2 % per år de närmaste 25 åren? Sedan har vi föreslagit en del ekonomiska satsningar när det gäller internationellt miljöarbete. Vi föreslår 1 miljard till miljösamarbete med Östeuropa. Det tror jag är oerhört viktigt, inte bara för miljöns skull utan faktiskt också för den demokratiska utvecklingen. Jag tror att om vi får för stora sociala spänningar mellan öst och väst, kanske det på sikt t.o.m. hotar freden i Europa. Vi har också föreslagit en miljard i en utomeuropeisk miljöfond. Vad skulle dessa pengar kunna användas till? Jo, t.ex. till miljökatastrofen vid Persiska viken. Där skulle man kunna göra en insats med sådana pengar, och naturligtvis inte bara från svenskt håll. Idén är ju att vi skall starta och hoppas att andra länder följer efter. Man skulle också kunna använda pengarna till att köpa in regnskog. Man skulle kunna använda pengarna till att hindra markförstöringen. Varje år förstörs dubbelt mycket åkermark som det finns i hela Sverige. Pengarna skulle också kunna användas till en del industrisatsningar, t.ex. kunde man ställa upp för de u-länder som vill gå över till freonfri teknik. En del u-länder har faktiskt lurats av storföretagen att gå in för en teknik som håller på att försvinna. Till sist skall jag yrka bifall till två av våra reservationer, nämligen reservationerna 12 och 13. Vi står naturligtvis bakom alla andra reservationer där miljöpartister finns med.

Fru talman! Det innebär vissa risker att vid denna sena timme debattera miljöpolitik med Åsa Domeij. Det har gjorts många liknelser i dag, men när jag lyssnar på Åsa Domeij tycker jag att det är som att lyssna till en kvillrande vårbäck mitt under högsta vårflod -- den stoppar aldrig. Åsa Domeij sade i sitt första inlägg i dag att om miljöpolitik talas det väldigt mycket om i det här huset, men det görs väldigt litet.

De 17 reservationer som är fogade till detta betänkande ser jag i stället som ytterligare ambitioner hos tre av utskottets partier att gå längre. Vi har dock från utskottsmajoritetens sida ansett att vi bör ta en viss hänsyn till den verklighet som Sverige lever i också i internationella miljösammanhang. Därför tar vi på oss risken att bli beskyllda för att inte vara tillräckligt radikala. Man skall nämligen också kunna ha förutsättningar för att kunna genomföra den politik som man bestämmer sig för. Det betyder inte att målsättningarna behöver skilja sig åt särskilt mycket. Jag skall därför i detta inlägg inte ta upp någon specifik reservation till behandling utan nöja mig med att yrka bifall till utskottet hemställan i betänkandet och avslag på de 17 reservationerna.
Fru talman! Jag skulle bara vilja ställa några frågor till Axel Andersson. Skulle det inte vara bra med en internationell miljödomstol, dels för att man skulle få bättre efterföljd när det gäller konventioner, dels för att man skulle kunna hjälpa till att kontrollera en kommande överstatlig lagstiftning? Tidigare har utskottet ibland sagt att andra länder inte vill ha det, men Sverige skulle ju kunna arbeta för detta. Detsamma gäller i fråga om konventioner som vi i Sverige har skrivit på. Vore det inte självklart att vi gör en rejäl genomgång av svensk miljölagstifning och jämför den med konventionerna och ser om vi behöver göra några förbättringar? Beträffande möjligheten att få fri information undrar jag om det inte vore bra om Sverige tog internationella intiativ till att arbeta för en internationell konvention om fri information, så att vi lättare kan bevaka vad som händer internationellt på miljöområdet.

Fru talman! När det gäller dessa specifika yrkanden från miljöpartiet om en internationell miljödomstol, anser utskottet att det är mer konsekvent att arbeta för strikta konventioner och konventionstexter, så att arbetet för de kommissioner som har att övervaka konventionstexterna underlättas. Vi anser kanske inte på samma sätt som miljöpartiet att det är världsviktigt att ha en internationell miljömdomstol. Det finns organ redan i dag som kan utvecklas och väl fylla den funktionen.

Fru talman! När det gäller miljöpartiets krav på fri information om uppgifter som rör miljön har utskottet tidigare tagit ställning till den frågan. Då konstaterade utskottet att regeringen i olika delar av världen tagit upp frågan om fri information och driver den, bl.a. tillsammans med de övriga nordiska länderna. Liksom förra gången som utskottet behandlade denna fråga utgår utskottet även nu från att regeringen i fortsättningen driver den. Vi anser därför inte att reservation 10 från miljöpartiet skall bifallas.

Fru talman! Det är ju bra att Axel Andersson svarar för att regeringen skall arbeta för att koldioxidutsläppen skall minska. Han sade ''fortsätta att arbeta'', men det hade varit bättre om han hade sagt att regeringen på allvar skall börja arbeta för att koldioxidutsläppen skall minska. Vi har ett globalt ansvar att se till att växthusgaserna över huvud taget minskar. Det var ju vi moderater som tog initiativ till det koldioxidtak som beslutades här i riksdagen redan 1988. Om nu regeringen arbetar för att minska koldioxidutsläppen, borde man ju ha tagit kraftfulla initiativ och inte agerat som man har har gjort när miljöministern i januari i år gick ut och sade att det var ett stolligt beslut.

Fru talman! Den här gången skall jag inte beklaga mig särskilt mycket. Jag har motionerat om att man skulle få FN att inrätta ett miljöråd i stil med säkerhetsrådet och att den organisation som förbereder mötet i Brasilien nästa år skulle ta upp detta. Det är precis vad utskottet anser vara en rimlig begäran. Utskottet har uttalat sig mycket vänligt och mycket bra. Det är jag tacksam för och jag hoppas att frågan följs upp. En liten malörtsdroppe i glädjebägaren är det dock att utskottet inte riktigt tycks ha förstått vad en del saker handlar om. Det står nämligen att de internationella miljökatastroferna når sådana proportioner att de hotar den internationella freden och säkerheten. Frågorna kan i så fall väckas i säkerhetsrådet. Just nu hotar ozonlagrets förtunning den internationella säkerheten. Såvitt jag vet har detta inte tagits upp av säkerhetsrådet. Det är viktigt att sådant kan tas upp, och det är syftet med ett miljöråd. Jag är glad att utrikesutskottet har stött min begäran.

Herr talman! Jag kan närma mig den här debatten i viss mån som utomstående, eftersom jag som suppleant och ordinarie ledamot i ett annat utskott inte har haft möjlighet att delta i granskningsarbetet. För vänsterpartiets del har denna uppgift skötts av Bo Hammar, som tyvärr är förhindrad att närvara här i dag. Jag kan bekräfta det intryck som de tidigare talarna har förmedlat. Sett utifrån har granskningsdebatten och konstitutionsutskottets granskningsarbete förflutit lungt och stilla. Det är inte mycket som har märkts utåt, annat än presskonferensen när granskningsbetänkandet offentliggjordes. Av de tidigare talarna kan man märka ett stråk av sorg eller besvikelse över att de glada dagarna för några år sedan, då man stod uppsminkad inför de offentliga föreställningarna i stålkastarljuset uppe på barrikaderna, åtminstone tillfälligtvis är förbi. Allting har i stor utsträckning återgått till det vanliga. Jag säger inte detta med någon skadeglädje, utan jag konstaterar att det är på det sättet och att det faktiskt ligger en del positivt i att saker och ting har återvänt till vardagen. Man kan se detta på två sätt. Man kan se det som att konstitutionsutskottet under de tidigare åren har gjort ett bra arbete och att regeringen är mer omsorgsfull i sitt eget arbete och mer noga med att motivera sina beslut och följa de spelregler som gäller för arbetet.

Granskningen har alltså varit en ganska fridfull tillställning. Det framgår också av att det finns endast 17 reservationer fogade till detta omsorgsfulla betänkande. Jag tycker att det är värt att notera att det av dessa reservationer bara är tre som är gemensamma borgerliga reservationer. Folkpartiet har faktiskt reserverat sig fler gånger tillsammans med vänsterpartiet än tillsammans med de två andra borgerliga partierna. Fyra gånger har folkpartiet reserverat sig tillsammans med vänsterpartiet. Tre gånger har den samlade borgligheten reserverat sig. I olika frågor finns det olika konstellationer i utskottet. När det gäller utlännings och flyktingpolitiken är det ofta folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet som förenas i sin gemensamma syn. Det är framför allt dessa tre partier som har utmärkt sig för en mer progressiv och mer humanistisk flyktingpolitik än de andra partierna. Detta avspeglas också i den konstitutionella granskningen. Just dessa tre partier markerar ofta en hårdare kritik mot brister i flyktingpolitiken än de andra partierna gör. Jag tror inte att det så mycket beror på att vi politiserar granskningen, att vi låter politiska överväganden få företräde framför de konstitutionella, utan snarast på att vi granskar noggrannare och att vi är mer omsorgsfulla och mer känsliga för svagheterna än vad jag tror att övriga partier är. Betänkandet är inte enbart eller främst intressant på grund av dess reservationer. På en rad punkter är utskottet enigt och har riktat anmärkningar, och i något fall ganska frän kritik, mot regeringen, eller också har man kommit med förslag till förbättringar i regeringsarbetet. Vapenexportfrågorna kommer upp till särskild debatt senare. Men jag vill ändå nu notera att utskottet på vissa punkter är enigt om en mycket hård kritik. Det gäller t.ex. den illegala exporten till Thailand i början av 1980-talet under den dåvarande borgerliga regeringen. Utskottet kritiserar denna regering för att ha visat en anmärkningsvärd brist på vaksamhet. Av värde i detta sammanhang är också att utskottet på vänsterpartiets initiativ har gjort en ordentlig genomgång av Sveriges folkrättsliga ställning i samband med Gulfkriget. Det gäller bl.a. förberedelserna för det svenska fältsjukhuset. Vi för vår del anser att denna affär sköttes på ett otillfredsställande sätt, och på denna punkt har vi tillsammans med miljöpartiet fogat en reservation till betänkandet. Däremot finner vi inte några skäl till att rikta kritik mot regeringen för statsministerns brev till Saddam Hussein. I detta sammanhang anser vi att man bör erinra sig den utomordentligt svåra situation som många i den svenska gisslan i Irak då befann sig i. Det är klart att man i efterhand med facit i hand kan vända och vrida på olika formuleringar i statsministerns brev. Men vårt intryck är att det då blir mer fråga om utrikespolitiska bedömningar snarare än konstitutionella. Men detta är också en fråga som blir föremål för särskild debatt om en liten stund. Jag vill gärna göra en viktigt markering och understryka att det för vänsterpartiets del är mycket noga att skilja mellan allmänpolitisk kritik mot regeringen och regeringens politik och konstitutionella aspekter på regeringsarbetet. Jag tror att det är detta som har gett vår representant Bo Hammar det goda anseende som han har fått för sitt arbete i konstitutionsutskottet. Jag skall ta ett exempel från det här granskningsbetänkandet. Vi motsätter oss t.ex. bestämt av politiska skäl byggandet av en Öresundsbro för biltrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Vi gör det av trafikpolitiska och miljöpolitiska skäl. Vi tycker att det av dessa anledningar är ett dåligt beslut. Men vi har för vår del inte funnit någon grund att rikta kritik mot beslutsordningen, beslutsprocessen, som har lett fram till att vi nu verkar stå inför beslut som leder till ett brobyggande. Vi har inte funnit skäl till konstitutionellt grundad kritik av denna beslutsprocess.

När det gäller utnämningsärendena kan man konstatera att Anders Björck bullrar på som vanligt. När betänkandet presenterades häromveckan på en presskonferens frågade Bo Hammar Anders Björck om de listor som han presenterar i sin reservation är signaler om politiska utrensningar i statsförvaltningen efter ett eventuellt borgerligt maktövertagande. Utnämningar av socialdemokrater till framstående befattningar anses tydligen a priori vara partipolitiskt grundade, medan utnämningar av borgerliga politiker är helt i sin ordning, som om förtjänst och skicklighet vore borgerliga dygder som inte kan förekomma någon annanstans. Det verkar som om det är helt i sin ordning att förre utrikesministern Ola Ullsten hamnar på ambassadörsstolen i Rom, men att det är en politisk skandal att förre utrikesministern Lennart Bodström hamnar på en stol i Oslo. Utnämningsärendena skall diskuteras senare. Men eftersom vi inte kommer delta i den debatten vill jag markera att jag för min del ser Anders Björcks agerande här som en partipolitisk markering och knappast någonting som har en stark konstitutionell förankring. Vi kan konstatera att utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och de borgerliga, för andra året i rad vägrar att granska regeringens befattning med frågan om den s.k. diplomatbuggningen. Bo Hammar fick inte ens ställa frågor i ärendet under en sluten utskottsutfrågning av justitieminister Laila Freivalds. Vi tycker att det är skandalöst. Vår utgångspunkt är att regeringen har handlagt ärendet korrekt men att det faktiskt är utskottets uppgift att försäkra sig om detta genom att ta in de handlingar som behövs och förelägga dem för hela utskottet. Olle Svensson och Anders Björck utgör inte något särskilt sekret utskott inom utskottet. Och jag tycker att det är märkligt att Birgit Friggebo och Bertil Fiskesjö accepterar att ställa sig utanför granskningen av regeringen i detta ärende. Det är för oss oacceptabelt. I betänkandet finns också en del andra punkter, som kan vara värda att kommentera. Jag kan nämna att vi delar folkpartiets och Birgit Friggebos kritik av hanteringen av personalärendena i samband med rationaliseringen av de statliga verken, i första hand nedläggningen av SÖ. Fru talman! Jag vill avrunda mitt anförande med att yrka bifall till enbart reservation 4 om fältsjukhuset. Det innebär dock inte att jag har en annan uppfattning än Bo Hammar i övriga frågor. Tvärtom är vi fullständigt eniga. Det innebär inte heller att någon av de kommande talarna från vänsterpartiet är förhindrade att yrka bifall till andra reservationer, om de skulle finna detta vara motiverat.

Herr talman! Mycket får man höra innan öronen trillar av. Rolf L Nilson säger här att vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom miljöpartiets reservation om Öresund. Man anser i och för sig att bron inte skall byggas, men man tycker inte att regeringen har gjort något fel. Men poängen, Rolf L Nilson, är att vi ville fortsätta granskningen i höst och se efter om det förekommit några oegentligheter. Vi påstår inte i vår reservation att regeringen har gjort något fel, utan vi vill fortsätta granskningen. Det finns vissa tecken som tyder att på att otillbörlig påverkan har förekommit. Jag hoppas att vänsterpartiet ställer sig bakom denna reservation. Jag skall gå vidare till det jag hade tänkt säga. Vi verkar i en demokrati där både regering och riksdag utgör de väsentligaste delarna. En mycket viktig faktor för att demokratin skall fungera är informationen. Vilken information får riksdagen, och vilken information sitter regeringen på? Jag är fullkomligt medveten om att informationsflödet inte kan vara fritt. Men ibland, alltför ofta, förekommer väl mycket hysch hysch. Det är särskilt små partier som specialbehandlas. Det finns en grundlagsreglerad ordning för riksdagens insyn. Såvitt jag förstår finns ett organ som har en sådan funktion, nämligen utrikesnämnden. Den kallades lämpligt nog en gång i tiden för sekreta utskottet. Det är väl på det sättet den fortfarande fungerar. Regeringen vill se till att hålla viss information utanför, eller rättare sagt, lämna viss information till en så begränsad krets som möjligt. Jag kan hålla med om att det finns viss information som måste hållas inom en mycket trång krets. Men det är frestande för en regering -- och det måste ni väl alla medge -- att låta bli att informera om kontroversiella frågor. Det är en mycket frestande väg att gå. Detta system har senare vidareutvecklats med informationer till partiledarna, något som utskottet har granskat. Vid dessa informationsstunder har det ibland fattats beslut, en märklig sorts beslut, något som också har kritiserats av utskottet. Men informationen har delats upp. Partiledarna i de stora partierna, de borgerliga partierna, har informerats separat, och ibland har även vi i miljöpartiet och vänsterpartiet fått viss information. Vi menar att detta är ett mycket snedvridet sätt att ge information. Ett litet parti skall inte ha samma inflytande som ett stort parti, men till yttermera visso behöver ett litet parti lika mycket information som ett stort parti. Vidare beklagar vi från miljöpartiet KUs bristande vilja att fortsätta granskningen av regeringens beslut och agerande i samband med Öresundsbron. Detta har ingenting med vårt politiska ställningstagande vad avser Öresundsbron att göra. Det är fråga om en faktisk granskning av hur regeringen har hanterat detta ärende likväl som alla andra ärenden. Jag förstår över huvud taget inte varför vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom denna fortsatta granskning. Sedan till de propositioner som flera talare här har berört. Vi har senast i går fått ett utmärkt exempel på vad behandlingen av propositioner kan leda till. Regeringen samlade sig till slut till en proposition om miljöpolitiken. Den kom efter mycket tal. Den propositionen var sällsynt sönderhackad. Det var uppenbarligen vad som blev kvar efter passagen genom departement och andra ställen. Propositionen behandlades i riksdagen på ett nytt summariskt sätt. Miljöpartiet yrkade i går på återremiss av utskottsbetänkandet, eftersom vi inte anser att ärendet har behandlats på ett lämpligt sätt. Vi menar inte att ärendet skall styckas ner i ännu mindre delar och behandlas. Problemet var att regeringen hade snuttifierat propositionen så till den milda grad att partierna i riksdagen och även vi i miljöpartiet tvingades att väcka motioner på samma snuttifierade sätt. Det var detta som ledde till att det blev över 900 yrkanden med anledning av denna proposition. Det saknades alltså helhetsgrepp. Detta har vi också sett när det gäller andra propositioner. De har varit sönderryckta. Det gäller t.ex. tillväxtpropositionen. Regeringen borde ha haft ett samlat grepp om dessa frågor. Då hade också behandlingen i riksdagen kunnat bli helt annorlunda. Utskottet har på miljöpartiets initiativ gjort en berömdvärd genomgång när det gäller konsekvensanalyser och konsekvenser av regeringens propositioner. Detta är en viktig fråga som riksdagen och även regeringen måste ägna ökad uppmärksamhet. Det finns ofta i propositionerna en kostnadsangivelse för hur mycket en reform kommer att kosta staten. Men man har ofta struntat i att se efter vad det kostar kommunerna, landstingen och vilka andra konsekvenser det blir ute i samhället. Det måste från början ske en samlad bedömning av detta i propositionerna. Det finns en sak som är ett elände i detta sammanhang, och det är ramlagarna. Ramlagar är nästan omöjliga att kostnadsberäkna. Men regeringen lägger fram ett förslag till ramlag för riksdagen där man kanske inte ens kan beräkna kostnaderna. Detta är ett problem för framtiden, och jag tror att den enda vägen är att undvika ramlagarna. När det gäller den forskningspolitiska propositionen avvek riksdagen i våras från regeringens förslag, och det är berömvärt för utskottet. Men regeringen vidtog motåtgärder mot detta i den proposition som kom senare under våren. Det berodde på att riksdagen, som utskottet så riktigt påpekar, inte hade tagit ställning till de samlade riktlinjerna och det samlade beloppet för de kommande tre åren. Det kan ju naturligtvis inte gå till så här i framtiden. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna